Svar på interpellationer Fru talman! Fredrik Schulte har frågat finansminister Magdalena Andersson om regeringen för diskussioner om att införa medborgarlön eller sex timmars arbetsdag, om finansministern kan garantera att regeringen inte kommer att lägga fram förslag om införandet av medborgarlön eller sex timmars arbetsdag och hur finansministern ställer sig till idén om att införa medborgarlön och sex timmars arbetsdag. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att jag besvarar interpellationen. Regeringen har inga planer på att genom lagstiftning införa medborgarlön eller sex timmars arbetsdag. Arbetstidsfrågorna hanteras främst av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Det finns avtal som innebär att arbetstiden är kortare än de 40 timmar som enligt arbetstidslagen är maximal ordinarie arbetstid per vecka. Det finns också lokala försök med förkortad arbetstid i olika branscher. Regeringen ser givetvis positivt på att arbetsmarknadens parter gemensamt kommer överens om vilken arbetstid som ska gälla på olika arbetsplatser och i olika branscher. Men regeringen har som sagt inga planer på att genom lagstiftning genomföra medborgarlön eller sex timmars arbetsdag.

Fru talman! Jag har frågat finansministern om det finns några planer på att införa så kallad medborgarlön. Frågan besvaras av arbetsmarknadsministern. Det som föranledde frågan var att ett antal ledande miljöpartister skrev en debattartikel där de tydligt deklarerade att det är en viktig fråga för Miljöpartiet. Miljöpartiet sitter som bekant i regeringen och är en samarbetspartner till Socialdemokraterna. Av arbetsmarknadsministern får vi svaret att det inte finns några sådana planer. Det är en mycket intressant formulering: Det finns inga sådana planer. De som sitter på läktaren och de som lyssnar på debatten på tv kan säkert få intrycket att det betyder att det inte blir någon medborgarlön. Problemet är bara att för ett år sedan satt finansministern i tv-soffan och sa att det inte finns några planer på att se över överskottsmålet. Det dröjde inte många månader förrän överskottsmålet skrotades. På motsvarande sätt kunde vi höra finansministern i en tv-soffa säga att det inte finns några planer på att höja skatten för vanligt folk som arbetar. Det dröjde inte många månader förrän regeringen presenterade förslag om att höja skatten på inkomst för mer än 1 miljon inkomsttagare. Vi hörde finansministern i en tv-soffa säga att det inte finns några planer på att ändra RUT och ROT. Det dröjde inte många månader förrän regeringen ändrade RUT och ROT. För bara ett par månader sedan hörde vi finansministern i en tv-soffa säga att det inte finns några planer på att höja bensinskatten. Sedan höjde man bensinskatten. När regeringen och företrädare för regeringspartierna står i riksdagens talarstol eller sitter i en tv-soffa och säger att det inte finns några planer betyder det med all sannolikhet att sådana presenteras inom en snar framtid. Det har vi lärt oss. Frågan om medborgarlön ligger som sagt Miljöpartiet varmt om hjärtat. Det handlar om att införa ett kravlöst bidragssamhälle där det blir upp till var och en att själv avgöra om man ska jobba eller inte. År 2006, när den borgerliga regeringen tog över makten efter tolv år av socialdemokratiskt styre, hade vi ett rekordhögt utanförskap, ett utanförskap som alliansregeringen trots den värsta globala ekonomiska krisen sedan andra världskriget pressade tillbaka med nästan 200 000 personer. Det är alltså 200 000 färre som lever på bidrag. Om dessa 200 000 hade levt kvar i utanförskap skulle det i dag ha kostat hundratals miljarder kronor för skattebetalarna. Nu när vi ser en kraftig ökning av flyktingströmmarna ställer det tuffa krav på välfärden och på att vi ska fortsätta att hålla offentliga finanser i balans. Samtidigt har vi ett regeringsparti som går ut och deklarerar att vi ska införa ett kravlöst bidragssamhälle, att det ska bli upp till var och en att avgöra om man ska arbeta. Samma parti går även fram med kravet på sex timmars arbetsdag. Vi har låtit riksdagens utredningstjänst titta på vad det skulle kosta. Då talar vi om kostnader för samhället på ungefär 200 miljarder kronor.

Fru talman! Fredrik Schulte har vanan, eller snarare ovanan, att för att kunna producera sin mångfald av interpellationer citera fel, tolka fel eller komma med felaktiga sakuppgifter. Du skriver i din interpellation att Miljöpartiet har ett krav på att medborgarlön ska införas, och du sa precis i debatten här att ett regeringsparti vill införa medborgarlön, eller basinkomst, som vi vill kalla det. Men detta är felaktigt. Var har du fått den uppgiften ifrån? Det skulle jag gärna vilja veta. Det vår kongress har beslutat om är att utreda effekterna av basinkomst. Det är också det som artikelförfattarna, och jag är en av dem, har sagt i tidningen, nämligen att det handlar om en utredning. Det är inte samma sak som att införa det. Du måste vara lite försiktig med sakuppgifterna, tycker jag. Det är en utredning av många som Miljöpartiet vill göra i en idégenomlysning av socialförsäkringarna. Om en sådan utredning kommer till stånd är det inte säkert att man kommer fram till att det går att införa. Om detta vet vi inget i dag. Men vi tycker att det är viktigt att vända på alla stenar för att se på socialförsäkringarna. Vi tycker, liksom den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen sa, att täckningsgraden inom socialförsäkringarna har minskat. Det är allt färre människor som omfattas av socialförsäkringarna, till exempel a-kassa och sjukpenning. Vad kan man då göra åt det? Detta är bara en liten pusselbit i en större genomlysning från vår sida. Jag vill även kommentera det du också felaktigt hävdar i din interpellation om att Miljöpartiet vill införa sex timmars arbetsdag. Var får Fredrik Schulte det ifrån? Det är inte från oss. Var har du läst det? Vår kongress har beslutat att vi vill sträva mot en 35-timmars arbetsvecka, men det är någonting annat. Sedan tror jag att politiken inte behöver blanda sig så mycket i det här med arbetstidsförkortning. Det löser sig självt genom arbetsmarknadens parter. Både arbetsgivare och arbetstagare ser nu att bland annat för att förebygga ohälsa kan det vara rimligt och lämpligt att antingen införa flexibel arbetstid eller arbetstidsförkortning. Vi ser på en rad områden att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om en förkortad arbetstid. Jag läste senast att Mölndals sjukhus ska införa detta. Det löser sig alltså nog av sig självt utan att politiken behöver blanda sig så mycket i det.
Fru talman! Fredrik Schulte försöker göra det troligt att regeringen snart kommer att lagstifta om sextimmarsdag och medborgarlön. Jag undrar om någon ens tror på Fredrik Schulte i detta. Men mitt besked är: Så blir det inte. Det är beskedet från regeringen. Fredrik Schulte ägnar sin tid här i riksdagens talarstol åt att slåss mot väderkvarnar. Det står honom naturligtvis fritt att göra det, men jag har svarat på frågan och har inget ytterligare att tillägga.

Fru talman! Jag tycker att det är positivt att arbetsmarknadsministern är tydligare nu än vad hon var i sitt interpellationssvar. Hon deklarerar tydligt att det inte kommer att hända. Jag försöker inte sia om vad regeringen kommer att föreslå och inte föreslå, för det har jag ingen aning om och ingen insikt i. Men jag kan konstatera att regeringen närmast har gjort det till en konstform att bryta vallöften. Man säger en sak före valet och gör sedan det diametralt motsatta. Med det vill jag understryka att det inte finns så mycket trovärdighet, substans och värde i att höra en företrädare för regeringen stå här i talarstolen och säga: Nej, vi kommer inte att införa medborgarlön. Det finns så många exempel på att ni har brutit vallöften. Det var egentligen bara den poängen jag ville göra. Jag tycker också att det är lite märkligt att Ylva Johansson inte tar avstånd från medborgarlön som företeelse. Det är ett förslag som med all säkerhet skulle rasera de svenska offentliga finanserna. Det finns en naiv föreställning hos stora delar av svensk vänster att det inte finns några konsekvenser av att höja skatter eller bidrag, vilket är ganska märkligt med tanke på att det inte för så länge sedan skedde en kollaps i den grekiska ekonomin till följd av att man levde över sina tillgångar. Med sådana historiska exempel så nära inpå är det häpnadsväckande att det finns delar av den här riksdagen som fortfarande lägger fram helt vansinniga förslag om ett totalt kravlöst bidragssamhälle. Att regeringen och arbetsmarknadsministern inte tydligare tar avstånd från liknande förslag är märkligt. Förklaringen till det är att Socialdemokraterna samarbetar med Miljöpartiet, som är ett parti som alltid har stått för en bidragslinje. Rickard Persson går upp här och säger: Vi vill minsann inte införa medborgarlön. Han kan försöka lura oss här i kammaren, men Miljöpartiet har ju alltid varit för medborgarlön. Miljöpartiet har alltid varit för att det ska finnas bidragssystem som är helt kravlösa. Nu har man ändrat det, för att det ska se lite snyggare ut i protokollet, till att man vill utreda ett kravlöst bidragssamhälle. Men i grund och botten är det den inriktningen de vill ha. För mindre än tio år sedan hade vi någonting som hette friår och som innebar att vem som helst kunde få leva ett år på skattebetalarnas pengar, alltså ta ett sabbatsår. Det är ett av många exempel på hur Miljöpartiet ständigt driver frågan om att människor aktivt ska sluta arbeta och i stället leva på bidrag. De gör det därför att de har en inneboende misstro mot idén om tillväxt och idén om att människor arbetar, därför att de egentligen är emot det moderna projektet. Jag förstår att det här är jobbigt för arbetsmarknadsministern. Det hade jag också tyckt om jag tvingades samarbeta med Miljöpartiet. Jag tycker att det är beklagligt att Ylva Johansson inte tydligare kan deklarera sitt motstånd mot medborgarlön och den typen av förslag som kommer från ett parti som ni faktiskt sitter i regering med. Det här är inte ett extremparti som sitter och för väsen i riksdagen, utan det här är ett parti som sitter i regeringen.
Fru talman! Nu fortsätter Fredrik Schulte, sin vana trogen, att komma med felaktiga uppgifter. Fredrik Schulte refererar till vallöften. Vilket parti har gått ut med ett vallöfte om att införa medborgarlön? Jag känner inte till något sådant parti, men Fredrik gör tydligen det. Du sa precis att det har lagts fram förslag i kammaren om att införa medborgarlön. Det är inget jag känner till, men det gör tydligen du. Du får gärna uppge källan till det. Möjligtvis har det lagts fram förslag om en utredning för att genomlysa frågan bland en mängd andra frågor inom socialförsäkringarna. Fredrik Schulte kommer också med det felaktiga påståendet att Miljöpartiet alltid har varit för medborgarlön. Nej, det är inget jag känner till, och det borde jag göra i så fall, för jag har varit med ett tag i det partiet. Hade det varit så skulle väl vår kongress ha beslutat att vi ska införa medborgarlön. Men det har man inte gjort, utan man har sagt att effekterna av medborgarlön ska utredas som en del i en genomlysning av ett antal frågor inom socialförsäkringarna. Du kan inte gå upp i talarstolen och nästan debattera med dig själv, Fredrik Schulte. Du har ingen att debattera med eftersom det du lägger fram är felaktigt. Då blir det liksom svårt att svara sakligt på frågorna.
Fru talman! Jag vill först säga att jag tar starkt avstånd från Fredrik Schultes nedvärderande och felaktiga bild av mina regeringskollegor. Jag har svarat på frågorna. Jag har svarat tydligt. Och jag företräder hela regeringen när jag svarar. Om jag vore moderat företrädare skulle jag vara lite försiktigare med att uttala mig om definitiva besked efter den senaste veckans många turer om vad moderatledaren har sagt och inte menat när det gäller för Sveriges riksdag helt avgörande frågor.

Fru talman! Miljöpartiet har ett antal riksdagsledamöter som motionerar om att införa medborgarlön. Miljöpartiet har alltid varit för medborgarlön. På sin senaste stämma har de ändrat sig lite grann, för att det ska se lite snyggare ut nu när de sitter i regeringen. De säger nu att de vill utreda medborgarlön. Att de vill gå i den riktningen är alldeles tydligt. Allting tyder på det. Alla gånger som de haft möjlighet att påverka politiken har de påverkat den i den riktningen att det ska vara helt fritt fram att leva på bidrag utan att det ska ställas krav. Under den förra S-regeringen, när Miljöpartiet var del av regeringsunderlaget, infördes friåret. Om Miljöpartiet nu vill utreda en sådan galen idé som medborgarlön finns det antagligen ett motiv till det. Man utreder inte saker bara för att det är skoj. De vill såklart gå i den riktningen. Det är också den generella inriktningen för den här regeringen. Det är en bidragsregering. Det är en regering som eftersträvar att höja skatterna på jobb och företagande och att använda de pengarna till att höja bidragen för dem som inte arbetar. Det kommer att leda Sverige i fördärvet, om det får fortsätta för länge och i för stor utsträckning. Det gläder mig att arbetsmarknadsministern tar avstånd från medborgarlön. Det gläder mig också att det finns företrädare i Miljöpartiet som åtminstone försöker låtsas som att partiet inte föreslår det. Det här är en kamp som vi i Moderaterna kommer att ta. Vi kommer inte att acceptera att gå tillbaka till bidragslandet Sverige.
Fru talman! Låt mig påminna om att det var under den gamla regeringens tid som vi fick en dramatisk ökning av antalet personer som tvingades leva på socialbidrag eller försörjningsstöd. Nu sjunker arbetslösheten.